Fru talman! Det är kanske onödigt men jag vill ändå upplysa konstitutionsutskottets värderade ordförande om att det inte är konstitutionsutskottet som skickar PBL till kammaren utan det är bostadsutskottet. Vi har den bara för hörande. Risken att konstitutionsutskottet skickar några grundlagsstridiga förslag till kammaren är av helt andra skäl än de ordföranden antyder obefintlig. Skulle emellertid bostadsutskottet skicka PBL i dess nuvarande skick till kammaren, när ett enhälligt lagråd har sagt att den är grundlagsstridig, åligger det talmannen enligt riksdagsordningen — som är mycket klar på den punkten — att vägra proposition. Om konstitutionsutskottets ordförande tillsammans med sina partivänner är beredd att förhindra en sådan konstitutionell fadäs är ingen tacksammare än vi från moderata samlingspartiet. Olle Svensson och hans partivänner, och måhända även en del andra, borde ändå tycka att det är pinsamt att Sverige, som i andra sammanhang talar så mycket om mänskliga rättigheter, nu håller på att bli en av de i särklass största kunderna hos Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna och hos Europadomstolen i Strasbourg. Det är inte bara i Sporrong-Lönnroth-fallet som vi har råkat illa ut utan även i andra sammanhang. Detta minskar naturligtvis tilltron till det rättsliga systemet i Sverige. Jag förstår inte riktigt talet om en politisering av domstolarna. Vad vi har krävt från moderata samlingspartiet är att en domstol, nämligen en nyinrättad författningsdomstol, skulle kunna se till att medborgarnas rättigheter enligt grundlagen skyddas och att minoriteter får det skydd som de vill ha. Med det system som vi har i dag och som Olle Svensson och hans partivänner har biträtt kan varje domstol — tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen — enligt den svenska grundlagen pröva grundlagsenligheten i de beslut som riksdagen fattar. Tala om politisering! Den finns där redan. I praktiken skulle vårt förslag innebära en minskning av risken för en politisering av domstolarna.

Fru talman! Jag blev visserligen avbruten mitt i en mening i min förra replik, men jag föredrar att börja med en ny fullständig mening. Jag kan inte riktigt förstå varför vi i ett så litet land som Sverige skulle ha två författningsdomstolar. Lagprövningssystemet som sådant innebär ju en prövning av grundlagsenligheten efter samma principer som gäller för en fristående författningsdomstol. Vad jag har sagt är att vi skall se till att grundlagen och de lagar vi stiftar här i riksdagen är sådana att det tillhör de absoluta sällsyntheterna att det uppkommer fall som behöver ifrågasättas i lagprövning eller som skulle kunna föranleda utslag i författningsdomstol. Det viktiga är alltså att hålla grundlagen fräsch. När det gäller Europakonventionen kan man tyvärr inte riktigt förutse dess innehåll, eftersom det ges undan för undan genom domstolsutslag. Det är alltså ett slags författningsdomstol som prövar. När vi stiftar lagar skall vi naturligtvis se till att de inte kommer i konflikt med reglerna i Europakonventionen. Vi har ju anslutit oss till denna och är förpliktigade att följa den. Om det genom domstolsutslag görs en tolkning av konventioner på det sättet att det blir nödvändigt att ändra svensk lagstiftning måste vi naturligtvis göra det undan för undan. Det är inte bara på grund av det som man har refererat till i en del utslag i Europadomstolen i anledning av artikel 6 utan också artikel 13 som vi från centerns sida har sagt —i den motion jag har talat för — att det blir nödvändigt att se över systemet med domstolskontroll av förvaltningsbeslut. Europakonventionens anda är präglad av detta system, eftersom det är vanligt på kontinenten och även i Norge och Storbritannien, där det finns möjlighet till domstolskontroll av förvaltningsbeslut. Det är således inte särskilt överraskande att vi med den svenska förvaltningstraditionen, som skiljer sig från den kontinentala, har hamnat i detta besvärliga läge. Vi måste emellertid acceptera detta och göra någonting åt det. Ur allmän synpunkt kunde det dessutom vara bra om människor som är missbelåtna med att de inte har fått rätt i förvaltningshierarkin hade en chans att gå till domstol. Det skulle helt generellt öka den allmänna rättssäkerheten.
Fru talman! Om det skulle uppkomma uttryck för en personlig kungamakt blir partiprogrammet aktuellt, säger Olle Svensson. Av det skall man väl dra den slutsatsen, att om kungahuset sköter sig får det finnas kvar hur länge som helst. Detta besked lugnar inte mig, och knappast heller de socialdemokrater som håller på partiprogrammet. Det behöver också sägas att debatten inte handlar om nuvarande kung och drottning eller någon annan medlem av kungahuset. Den handlar om vilket statsskick vi skall ha, om vi skall bevara ett system som hörde hemma i feodalsamhället eller om vi skall ha ett demokratiskt system för utseende av statschef. Det är alltså en principfråga. Olle Svensson kan knappast förneka monarkins ideologiska betydelse för att motverka arbetarrörelsens strävan för demokrati och jämlikhet. Det är en nog så viktig aspekt. Olle Svensson säger också att han inte är rädd för debatten. Hittilldags har han emellertid inte gjort mycket för att stimulera den, men det hoppas jag att han gör i fortsättningen.

Fru talman! Nils Berndtson undervärderar något den utveckling som har skett under tiden från 1809 års grundlag, där det stod att konungen äger allena styra riket, fram till dagens läge. Det har skett stora förändringar i riktning mot vad som nu står i vår portalparagraf, dvs. att all offentlig makt utgår från folket. Vi har kodifierat en mycket viktig utveckling där. Sedan får debatten om statsskicket fortsätta när det gäller vad som är viktigt och mindre viktigt. Jag noterar att moderaterna är isolerade här i kammaren i två mycket viktiga avseenden, och det är debattens behållning. De är ensamma om att yrka att Europakonventionen skall införlivas med svensk rätt, i första hand genom ss.k. inkorporation. Därmed skulle en lagstiftning som i utformningen inte överensstämde med svensk lagstiftningsteknik införas, och då skulle mani stället få tolkningstvister och sprida osäkerhet om rättsläget. Det är bra att riksdagen säger nej till det förslaget. Vidare säger alla partier utom moderaterna nej till införande av en författningsdomstol. Vi vill i stället ha så litet lagprövning som möjligt från domstolarnas sida. Den bör ingå i rättstillämpningen. Det är ett uppenbarhetsrekvisit som i dag gäller: avvikelsen skall vara uppenbar för att man skall kunna ingripa. PBL togs också upp. Bostadsutskottet behöver väl inte dras in i debatten såsom ett hot mot grundlagen. Det har av konstitutionsutskottet begärt ett yttrande i de konstitutionella frågorna. Men, Anders Björck, man får inte höja lagrådet som ett rådgivande organ till något slags överdomstol över riksdagen, utan jag hävdar att riksdagsmän inte kan avhända sig sin rätt att självständigt pröva frågan om grundlagsenligheten i det här förslaget. Det kommer vi att göra i konstitutionsutskottet. Det kommer att bli ett fullödigt dokument som vi lämnar ifrån oss till bostadsutskottet. Det kan jag försäkra. Det är enligt vår tradition.

Fru talman! I konstitutionsutskottets här föreliggande betänkande behandlas bl.a. två av mina motioner från förra riksmötet, som avstyrks av utskottet, men som föranlett reservationer, i ena fallet av de moderata utskottsrepresentanterna, i det andra av mig ensam. Beträffande den motion som velat grundlagsfästa inte bara medborgarskapets rättigheter utan även de därmed förknippade skyldigheterna för utskottsmajoriteten ett resonemang som jag har svårt att acceptera, i det man säger att det inte finns något samband mellan medborgarnas rättigheter och deras skyldigheter. Speciellt i ett läge då det kan bli allt vanligare att svenskt medborgarskap förvärvas, inte vid födelsen utan först längre fram i livet, efter ansökan, borde det inte vara opåkallat att också kunna hänvisa till medborgerliga skyldigheter som en del av medborgarskapet. Jag vill därför även för min del som motionär yrka bifall till reservation 4 till konstitutionsutskottets betänkande. Vad beträffar reservation 9, som jag ensam står för, har jag reagerat mot formuleringen i regeringsformens 1 kap. 4 § att ”riksdagen beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas”. Detta ger inte en helt riktig bild av riksdagens uppgifter på detta område. Även om man känner pietet mot en historisk tradition, borde man nog kunna överväga om en av de paragrafer som har ett historiskt ursprung likväl skulle kunna omformuleras så att den närmare ansluter sig till dagens faktiska verklighet. Jag kan acceptera vissa av de invändningar som utskottet gjort mot mitt motionsvis framförda förslag till omformuleringar av RF 1:4. En mera rimlig formulering kunde likväl förslagsvis vara: ”riksdagen fastställer statens budget och beslutar om skatt till staten”. Skatterna måste rimligen ses i relation till den statliga verksamhetens finansiering och inte som ett ting i sig, och statens medel — som enligt Fredrik Vilhelm Thorsson utgörs av ”andra människors pengar” — kan inte användas hur som helst. Jag har velat markera detta i förhoppning att något tillfälle likväl skall erbjuda sig för folkstyrelsekommittén att begrunda saken, oavsett vad konstitutionsutskottets majoritet i sin lyhördhet mot 1809 års regeringsforms anvisningar att vara ”wisligt trög till verkning men fast och stark till motstånd”, har uttalat. Jag har reserverat mig därför att förutsättningar för ett särskilt yttrande inte föreligger, men jag tänker, fru talman, naturligtvis inte besvära kammaren med någon votering i saken.

Fru talman! Syftet med att genomföra en rösträttsreform för invandrarna måste självfallet vara att förstärka den svenska demokratin. Om invandrare tillerkänns rösträtt i riksdagsval sker detta på två sätt, dels genom att de själva oavsett medborgarskap får möjlighet att påverka politiken där de bor och arbetar, dels genom att det skulle ge en rättvis parlamentarisk representation åt de grupper i samhället vilkas sociala och ekonomiska villkor invandrarna delar. Man kan således inte betrakta frågan enbart ur invandrarnas synpunkt. Frågan om rösträtt för invandrare kan inte heller betraktas som en isolerad svensk fråga. Arbetskraftsmigrationen i olika delar av världen liksom flyktingströmmarna, som ökar i ett allt hårdare politiskt klimat, gör att de rösträtt blir ett problem av internationell karaktär. Och man kan anta att ett svenskt ställningstagande får internationell betydelse. Om man skulle göra rösträtten för utländska medborgare i Sverige avhängig av avtal med hemlandet, skulle det kunna innebära att hela reformen spolieras. En mycket stor del av den utomnordiska invandringen består av flyktinginvandring. Det bör stå tämligen klart att olika militärjuntor inte har något intresse av att de som flytt från dessa länder får fulla medborgerliga rättigheter här. Tvärtom gör ju sådana länder allt som står i deras makt för att försvåra flyktingarnas situation. Och argument om att förstärka demokratin är knappast något som biter på dessa herrar. Vårt parti anser att alla människor som bor och arbetar i vårt land skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Rösträtten är en grundläggande demokratisk rättighet, som bör tillfalla alla människor i Sverige på lika villkor. Det var ingen tillfällighet att just frågan om allmän rösträtt togs fram som en av de stora frågorna när arbetarrörelsen började formera sig. Och alltsedan dess har kampen för att utvidga demokratin och försvara den mot varje inskränkning varit huvudfrågan för arbetarrörelsen. Rösträtten är som alltid en klassfråga. Det tog den svenska arbetarklassen flera decennier av kamp för att uppnå nu gällande politiska rättigheter. I dag gäller det invandrarnas rösträtt. I dag har vi den situationen att det finns flera hundra tusen människor i landet som saknar möjligheter att påverka det politiska livet. De är människor som bor och arbetar i vårt land, de har levt här i åratal, och förmodligen kommer de att stanna kvar här resten av sina liv. Deras barn går i svenska skolor, och de har hela sitt ekonomiska och kulturella liv här i landet. Vi har den mycket vanliga situationen att människor arbetar på samma arbetsplats och har gemensamma sociala och ekonomiska intressen, men en del av dem är uteslutna från möjligheten att politiskt påverka dessa intressen på grund av att de är utländska medborgare. Om man utgår ifrån att den helt övervägande delen av dessa verksamma människor, som i Sverige är berövade sin rösträtt, tillhör arbetarklassen, så betyder det att arbetarklassen i Sverige inte har en politisk representation som svarar mot dess egentliga styrka. Det betyder också att det borgerliga skiktet är i motsvarande grad överrepresenterat i riksdagen. Invandringen har på så sätt radikalt förändrat förutsättningarna för demokratins utveckling i Sverige. Men det förhållandet tycks inte bekymra utskottsledamöternas demokratiska sinnelag. De borgerliga partierna är av argumentationen att döma enbart intresserade av att slå vakt om rösträttsbestämmelserna och framför allt kopplingen mellan medborgarskap och rösträtt. Där klamrar man sig fast och hävdar rösträttsbestämmelsernas oinskränkbarhet, inte för att utvidga demokratin utan för att inskränka den. Utskottet och regeringen är — det är tydligt — av den meningen, att människor som bor och arbetar i vårt land, som har levt här i åratal och som förmodligen kommer att stanna kvar här resten av sina liv, de och deras barn, som växer upp här, skall förbli fträmmande element i det svenska samhället, främlingar som på grund av sitt medborgarskap inte känner samma samhörighet med landet som övriga svenskar. Utskottet vägrar att betrakta invandrarna som en del av det svenska samhället, som en del av den svenska arbetarklassen och som havande gemensamma intressen med denna. Den inställningen befäster och underblåser de fördomar och rasistiska tendenser som gör sig gällande i dag. Borgerligheten och dess partier oroas av att deras maktställning kan hotas om rösträtten för invandrare utsträcks även till dem som inte har svenskt medborgarskap. Borgerligheten åberopar och använder i sin argumentation rösträttsbestämmelser som inte motsvarar de faktiska förhållandena i landet och motverkar därmed, nu som tidigare, de grundläggande demokratiska reformernas syfte för att slå vakt om sina klassintressen. De som i dag högljuddast och med alla medel hävdar medborgarskapets och rösträttens oskiljaktiga förening som bevis för individens samhörighetskänsla med landet, är de som i kapitalexportens och multinationaliseringarnas tidevarv representerar de krafter i samhället som bekänner det enda fosterland de vet av, nämligen profiten. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Jag vill bara säga några ord om det som nyss sades om behovet av en utveckling mot jämställande av utländska och svenska medborgare. När man inte i enighet kunde förverkliga rösträttskommitténs förslag, vilket är överspelat, tror jag att det var värdefullt att man tog upp diskussionen om att öka den politiska rättvisan såväl mellan olika invandrare som mellan invandrare och svenskar. Strävan borde vara att underlätta för i Sverige bosatta utländska medborgare att bli svenska medborgare. Det var viktigt att denna debatt uppstod och att utredningen om dubbla medborgarskap kom till stånd. Processen är således inte stoppad — man strävar efter att förbättra läget. Det har talats mycket tidigare i dag om konventioner m.m. Det är viktigt och i överensstämmelse med vad som har hänt på en rad områden att vi också får konventioner som innehåller bestämmelser om grundläggande rättigheter för alla och som inte är begränsade till medborgare i de enskilda staterna. I fråga om detta finns en aktivitet från den svenska regeringens sida. Jag hoppas att den här utredningen, som har fått mycket vida direktiv, skall kunna ge underlag för sådana aktioner när det gäller FN-konventioner m.m. Genom dessa konventioner kan man arbeta för att de som bor i ett annat land än det där de är medborgare tillerkänns grundläggande frioch rättigheter. Jag tycker att inte heller det perspektivet bör komma bort i en debatt om konventionerna.

Fru talman! Man kanske skulle kunna hävda att jag medverkat till att vissa grundlagsfrågor har aktualiserats och också debatterats. Med bästa vilja i världen kan man efter det senaste årets debatt inte göra gällande att det råder någon entydig tolkning av Sveriges grundlagar i alla stycken. Därför tycker jag att det skulle vara mycket angeläget att få en författningsdomstol inrättad här i landet. Debatten har under det senaste året handlat mycket om grundlagens metafysik — det är min uppfattning. I stället för att man fått klara juridiska tolkningar av grundlagen har en rad partipolitiskt styrda missuppfattningar skapat förvirring hos allmänheten, och det är olyckligt. Enligt min mening skulle en författningsdomstol ha stor betydelse för att skapa klarhet kring både grundlag och vallag. Det finns exempel på beslut, fattade av parlamentariskt tillsatta organ, där inte juridiken och rimligheten fått styra utan snarast partipolitiska bedömningar. En sådan situation är djupt olycklig när det gäller att bevara författningens trovärdighet, och därför yrkar jag bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Det kan väl ändå inte vara annat än uppenbart för Olle Svensson att tolkningarna av begreppet teknisk valsamverkan med utgångspunkt i grundlagen gjorts på de mest motstridande sätt och att ett parti som kds behandlats mycket märkligt utifrån vallagens bestämmelser. Tolkningen av vallagen var nog så partipolitiskt inriktad.

Fru talman! Tendensen för prövningen av tillstånd att inneha vapen är mycket klar: högre avgifter, omfattande prövningsbestämmelser, ofta svårförståeliga och svåraccepterade bestämmelser om skyldighet att göra vapnet obrukbart om det enbart innehas som samlarobjekt. Det senaste är ju inget allmängiltigt krav, men det förekommer. I motionerna 1983 85:1658 tas upp frågan om översyn av vapenlagen och tillämpningsföreskrifterna till 10 § vapenlagen. Justitieutskottet har utförligt behandlat motionerna i ifrågavarande betänkande. På s. 17 finns ett påstående som är tendentiöst. Utskottet skriver: ”Dessa vapen har nämligen inte sällan undermålig precision och bristfällig mekanism.” Såvitt jag vet sker ingen regelbunden kontroll av myndighet på precision och säkerhet vid förvärv av begagnade vapen. Utskottets skrivning saknar på den punkten täckning i prov eller statistik. Tydligen styr denna obestyrkta bedömning av enskottssalongsgevären utskottets ställningstagande till motion 1983 85:1658 tas upp kravet på en översyn av vapenlagen. Här skriver utskottet mycket positivt om det reformarbete som sägs skall ha inletts på justitiedepartementet i fråga om vapenlagen. Detta reformarbete borde vara viktigt nog för att riksdagen skall våga ta ställning och göra en beställning till regeringen. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till motionerna 1983 85:1658.

Fru talman! I detta betänkande behandlar justitieutskottet ett regeringsförslag om vissa decentraliseringsfrågor m.m. inom justitiedepartementets område. Utskottet tillstyrker förslagen om att regeringen befrias från sin befattning med vissa besvärsärenden enligt lagstiftningen om bokföring, pass, vapen och hittegods. Detsamma gäller om att tillsättning av revisionssekreterare och regeringsrättssekreterare skall ankomma på högsta domstolen resp. regeringsrätten. Även några andra mindre förändringar föreslås. Utskottets betänkande i denna del är enhälligt. I vpk-motion nr 15 godtas förändringarna, utom på två punkter. Den första gäller överklagande i passärenden. Här rör det sig om fall där länsstyrelsen i andra instans har avslagit en passansökan eller beslutat om återkallelse av pass och frågan inte har prövats av övervakningsnämnd eller utskrivningsnämnd. Det andra gäller fall där avslagsbeslut har meddelats av passmyndighet utom riket. Det rör sig om ganska få besvärsärenden, och inte sällan är 53 det rättsliga frågor av inte helt okomplicerad natur, som bättre lämpar sig för domstolsprövning. Utskottet anser att det är sakligt motiverat att regeringsrätten efter dispensprövning kommer att bli slutinstans i de besvärsärenden som blir aktuella. Detta ställningstagande står i överensstämmelse med riksdagens tidigare principbeslut om att göra en översyn av möjligheterna att överklaga myndighetsbeslut till regeringen i syfte att begränsa antalet besvärsärenden där. Detsamma gäller tillsättningen av revisionssekreterare. För beredning och föredragning av mål i högsta domstolen skall finnas revisionssekreterare. De deltar däremot inte i själva dömandet i HD. Revisionssekreterare tillsätts nu av regeringen utan föregående ledigförklarande och efter förslag av HD. I praktiken frångås aldrig domstolens förslag. Förslaget att HD får besluta om tillsättningen av revisionssekreterare är ett led i strävandena att ge domstolarna vidgad behörighet att själva förordna icke ordinarie domare, exempelvis revisionssekreterare och regeringsrättssekreterare. Några principiella invändningar mot en sådan ändring som framförs i vpk-motionen föreligger inte enligt utskottet. Det kan för övrigt tilläggas att domstolsbeslut i tillsättningsfrågor kommer att kunna överklagas av regeringen. Fru talman! I betänkandet behandlades också två vpk-motioner om vapenlagstiftning, som berörts av Paul Lestander. I motion 1658 efterlyses förenklingar i vapenlagstiftningen och att en översyn av vapenlagen görs. Det är enligt utskottet angeläget att ärendenas handhavande inte görs mer komplicerat än vad som behövs bl.a. för att i största möjliga utsträckning tillgodose en enhetlig rättstillämpning. Ändringar på lagstiftningssidan som syftar till förenklingar av vapenlagstiftningen har aktualiserats i justitiedepartementet. Förslaget till ny förvaltningslag, som lämnats till lagrådet, innehåller dessutom bl.a. nya regler om snabb och enkel handläggning och om myndigheternas serviceskyldighet mot allmänheten. I motion 759 föreslås en översyn av tillämpningen av 10 § i vapenlagen och vissa föreskrifter om salongsgevär. Rikspolisstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd till vapenlagstiftningen har varit i kraft under kort tid. De gav uttryck för en mer nyanserad syn på tillämpningen, vilket motionärerna efterlyst. Vid ställningstagandet till motionsspörsmålet om viktbestämmelser m.m. beträffande salongsgevär vill utskottet erinra om att jakt på olika djurarter måste bedrivas ändamålsenligt och på så vis att viltet inte åsamkas onödigt lidande och människor inte utsätts för fara. För att tillgodose dessa intressen måste givetvis uppställas krav bl.a. på hur ett jaktvapen skall vara beskaffat. De allmänna råd som rikspolisstyrelsen utfärdat och som utskottet i sitt betänkande utförligt redovisat har det inte funnits anledning att ifrågasätta. Det har inte heller framkommit skäl att anta att rättstillämpningen utvecklats i felaktig riktning. Någon översyn som föreslås i motionen kan utskottet inte förorda. Det reformarbete som pågår kommer givetvis att fortsätta. Fru talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan och sålunda avslag på vpk-motionerna.

Prot. 1985/86:37 Fru talman! Det pågår i olika regeringsdepartement strävanden att 27november 1985 delegera ärenden till ämbetsverk och andra underordnade instanser. Detta är ett led i en allmän rationaliseringsoch besparingskampanj. Vad vi här skall ta ställning till är bl.a. sådana förslag inom justitiedepartementets I en del fall är det otvivelaktigt så att man inte rättsligt eller politiskt behöver förlora någonting på att delegera ner ärenden eller göra en lägre nivå i hierarkin till slutinstans. Men det bör ske med viss försiktighet, eftersom det alltid är fråga om medborgerliga rättigheter och om möjligheterna till rättslig likformighet. Att vi har ett tidigare principbeslut på det här området, som Hans Göran Franck refererade till, betyder ju inte att vi därmed har förpliktat oss att passivt acceptera varje detaljförslag från regeringen, utan vi är fria att pröva detalj för detalj. När det gäller förslag till decentralisering inom två av de områden som är aktuella här, har vpk yrkat avslag på regeringens förslag. Det gäller först och främst överklaganden i passärenden. Vi anser att regeringen här alltjämt skall ha kvar det slutliga ansvaret. Skälet härtill är medborgarrättsligt. Sverige har ingen författningsdomstol och lär näppeligen få någon. Ansvarig för grundlagarna och deras innehåll och tillämpning är grundlagsstiftaren själv, dvs. riksdagen. Passet är inte vilken handling som helst. Ingen annan enskild handling är så viktig för medborgarens status som just passet. Pass och medborgarskap är ting som är intimt knutna till grundlagsrättigheterna. När det gäller överklaganden i sådana viktiga ärenden skall en politisk instans, inte en administrativ, vara slutinstans. Frågor som handlar om ifall en medborgare i vissa komplicerade fall skall få inneha pass eller ej, skall inte överlämnas till en för grundlagsstiftaren mer eller mindre svåråtkomlig instans. Sådana frågor skall enligt vår mening ligga på en instans mot vilken en parlamentarisk ansvarighet kan göras gällande, dvs. regeringen. Att det handlar om komplicerade fall är absolut inget argument för att föra över dessa ärenden till en administrativ instans, som utskottet gör gällande. I själva verket är det tvärtom: Just detta att det rör sig om ömtåliga och komplicerade fall talar för att det skall vara en politiskt ansvarig instans som tar ansvaret för dem. Det andra område där vi anser en neddelegering vara mindre lämplig gäller tillsättning av revisionssekreterare i högsta domstolen. Regeringen utser justitieråden, ledamöterna i högsta domstolen. Regeringen bör därför utse också revisionssekreterarna, såsom hittills, och inte delegera detta till högsta domstolen själv. Våra argument för denna ståndpunkt är följande. Revisionssekreterarna är mycket viktiga funktionärer. Det mesta av det verkliga arbetet med de viktiga prejudikatsmålen, förberedelserna, vilar på dem. Det är därför betydelsefullt att man kan garantera rekryteringen av självständiga personer, med förmåga till skapande tänkande, till just sådana befattningar. Därvidlag har en regering enligt all erfarenhet otvivelaktigt större möjligheter än domstolen själv att med utgångspunkt i den samhälleliga och rättsliga utvecklingens behov utse personer med just denna självständiga kompetens. 55 Högsta domstolen är — sagt med all respekt i övrigt — en mycket hierarkisk, 27 november 1985 förattinte säga aristokratisk organisation. Den är också en sluten institution. Om det enbart blir dess interna sak att utse revisionssekreterare, är det större risk än för närvarande att man befordrar de mer välanpassade, de som är alltför lyhörda uppåt för att vara tillräckligt självständiga och skapande. Och landet behöver inte i första hand välanpassade jurister i förvaltningarna — den sorten är redan alltför vanligt förekommande. Nu hävdar Hans Göran Franck att rätten att överklaga sådana här tillsättningsärenden hos regeringen skall behållas. Det är egentligen en lustighet i regeringsförslaget. Om denna rätt skall finnas kvar, hade man lika gärna kunnat låta saker och ting vara som de är. Då försvinner ju den rationaliseringseffekt som man menar skall uppstå med regeringens förslag. Det är möjligt att skillnaderna under nuvarande förhållanden inte spelar någon avgörande roll. Men det kan komma tider, t.ex. av intensivt rättsligt reformarbete, då det kan vara viktigt att i den högsta instansen kunna befordra folk som har de egenskaper som vi kan begära i ett samhälle som förändrar sig och där det finns insikt om att man måste slå in på en rättslig reformväg och på ett annat sätt angripa lagstiftningsoch rättsproblemen. Utifrån de argument som jag har anfört yrkar jag bifall till vpk-motion 15. Justitieutskottet har på motsvarande punkter i sitt betänkande inte redovisat några egentliga argument mot våra yrkanden. Det finns många möjligheter att tolka detta. Jag skall göra den mest välvilliga tolkningen, nämligen att utskottet inte har några argument. Jag konstaterar att detta beteende av utskottet utgör en saklig förstärkning av yrkandena i motionen.
Fru talman! Redan den lagstiftning som vi har när det gäller passärenden är förhållandevis restriktiv, Jörn Svensson. Det rör sig, som jag nämnde i mitt första inlägg, om ett ganska litet antal ärenden. Det kan å ena sidan sägas att det då inte kan finnas så stor anledning att ändra på besvärsordningen, men å andra sidan är det huvudsakligen frågor av rättslig natur som tas upp i dessa sammanhang. Därför lämpar det sig enligt utskottets mening väl att dessa ärenden avgörs av förvaltningsdomstol. Med den förändring som nu föreslås när det gäller revisionssekreterarna vill man först och främst särskilt markera att revisionssekreterarna inte har någon dömande funktion. Det är justitieråden som dömer i högsta domstolen. Och det skall inte bli någon ändring i det förhållandet att det är regeringen som utser justitieråden. Det finns ett tidigare ställningstagande, som är redovisat av utskottet, om att en viss decentralisering skall äga rum när det gäller tillsättandet av vissa tjänster inom domstolarna, i detta fall icke-ordinarie tjänster. Det skulle vara egenartat om man kunde acceptera att en lägre domstol fick denna beslutanderätt men däremot inte högsta domstolen, med den kompetens som den besitter och där alla domarna är utsedda av regeringen.

Fru talman! Det kryper fram ett och annat argument, det något torftiga utskottsbetänkandet på denna punkt till trots. Jag har mig väl bekant att det är justitieråden och inte revisionssekreterarna som dömer. Det är ett överflödigt påpekande. Men som vi alla vet representerar revisionssekreterarna en typ av befattningshavare som är mycket viktiga, eftersom det är de som har hand om förarbetena. Jag tror att det i framtiden skulle vara mycket nyttigt om man förbehöll sig möjligheten att till sådana poster befordra människor som kanske kunde sätta de åldriga justitieråden i viss rörelse och inte människor som var alltför beroende av dessa justitieråd. Vi behöver litet självständigt folk i rättssaker här i landet. Vidare tycker jag heller inte att det är något riktigt bra argument när Hans Göran Franck säger att de passärenden som nu är i fråga utgör ett mycket litet antal. Det är inte antalet som är det avgörande här, utan det förhållandet att det i varje sådant enskilt fall är någonting mycket kännbart för en människa om hon har rätt att få ut ett pass eller ej. I en sådan känslig medborgarrättslig fråga skall en politiskt ansvarig instans enligt vår mening vara den bättre formen för beslut än en administrativ, parlamentariskt icke åtkomlig instans. Jag har — även om Hans Göran Franck och jag är överens om vikten av medborgerlig insyn och parlamentarisk ansvarighet i viktiga medborgarrättsliga frågor — svårt att se att hans position är riktigt hållbar. Sedan vill jag bara göra en mycket kort kommentar till hela detta komplex med delegering nedåt. Det är naturligtvis riktigt — och detta har också fått stöd från vårt parti — att man gör allmänna översyner om vilka ärenden som kan föras bort från regeringsplanet, för det finns kanske en del onödiga detaljärenden som kan nå ända dit. Men vi har också sagt, vid de underhandsförfrågningar med de olika partierna som regeringen har gjort innan den började med detta arbete, att man måste vara försiktig så att man inte delegerar så mycket att vi i realiteten får olika rättspraxis, att man gör våld på den viktiga uniformitetsprincipen i rättspraxis som man ju måste upprätthålla. Det är ju faran med en alltför generös neddelegering att det momentet — strävan efter likformighet i rättspraxis — går förlorat.

Fru talman! Jag vill ta upp ett par av de förslag som framförs i motion 1984/85:1650 av Elis Andersson och Rolf Rämgård. Jag väljer att skjuta in mig på punkterna 1 och 3 i motionens hemställan. Under punkt 1 hemställs att riksdagen beslutar att hos regeringen begära att åtgärder vidtas för att avgifterna för tillståndsbevis löses så som i motionen anförs. Under punkt 3 hemställs att riksdagen beslutar att hos regeringen begära en översyn i syfte att ytterligare avbyråkratisera vapenansökningar. Inom vapenlagen rör det sig om ordning och säkerhet, någonting som alldeles självklart är helt nödvändigt. Ungefär tre kvarts miljon svenska medborgare — med rösträtt — innehar i dag skjutvapen för jakt, tävlingsskytte eller som samlare. Det är alltså en stor grupp människor som i dag känner sig insnärjd i vad man tycker är en orimlig och dyrbar byråkrati, som försvårar och fördyrar samhällsnyttig och laglig befattning med vapen. Prot. 1985/86:37 Från myndigheternas sida finns ett fullt berättigat krav om utövandet av en 27 november 1985 effektiv och human jakt och viltvård, som givetvis sammanfaller med Em a sn se. JÄRATNAS itressel; Jägarna utför ett för viltet och landet oerhört viktigt arbete, frivilligt och utan kostnad för staten. Vad tävlingsskyttet beträffar är den svenska frivilliga skytterörelsen med sina 120 år en av världens äldsta försvarsoch idrottsorganisationer. Skyttet är en folksport med över 400 000 aktiva medlemmar. Det är därför enligt min mening inte rätt att staten gör hanteringen av vapenlicensärenden så komplicerad och dyr att det i högsta grad irriterar och hämmar aktiviteten hos seriösa jägare, skyttar och samlare. I motion 1650 pekas bl.a. på avgiftssystemet för vapenärenden. Motionärerna anmärker på den höga avgiften, som i dag är 300 kr. för varje tillståndsbevis. Fru talman! Avgiften är hög, och i motionen förs fram krav på ett mer nyanserat avgiftssystem för vapenärenden och en mindre byråkratisk hantering av tillståndsärenden. Jag anser i likhet med motionärerna att om man fått ett tillståndsbevis för ett vapen, som självfallet föregåtts av en ingående utredning, och har betalat 300 kr., borde det sedan räcka med en mindre avgift för det andra, tredje osv. vapentillståndet. Ett sådant förfaringssätt skulle dessutom förenkla handläggningsrutinerna och alltså avlasta polisen och länsstyrelserna. En översyn av vapenlagstiftningen är nödvändig. Dessutom finns faktiskt en hel del oklarheter kring rikspolisstyrelsens riktlinjer och rekommendationer i vapentillståndsärenden, varför det finns risk för olika bedömningar i olika distrikt. Därför bör också denna del i tillståndshanteringen på lämpligt sätt granskas. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1984/85:1650 vad gäller punkterna 1 och 3 i motionens hemställan.

Fru talman! Jag har i mitt huvudanförande berört frågor om förenklingar av förfarandet och om det reformarbete som pågår på det här området.

Avgiftsbeloppet skall inte heller överstiga statens självkostnader för expeditionen. Utskottet har uttalat förståelse för den kritik som motionärerna ger uttryck för när det gäller tillämpningen av avgiftsbestämmelsen, exempelvis när det är fråga om vapenbyte. Utskottet har utförligt tagit upp dessa frågor men är inte berett att gå in på en linje som innebär en differentierad avgiftsbeläggning. Utskottets konklusion är den att avgiftsbeläggning i vapenärenden skall ske förnuftigt och på ett förvaltningspolitiskt godtagbart sätt. Jag yrkar avslag på det av Stina Eliasson framförda yrkandet om bifall till
Prot. 1985/86:37 Fru talman! Självkostnaderna för staten måste ju bli mindre, om man = 27 november 1985 beslutar i enlighet med det förslag som förs fram i motion 16500, drman GA exemplifierar och säger att det första tillståndet kostar 300 kr. men att det sedan, när utredningen är gjord — det är ju den som tar tid —, skulle räcka med en lägre expeditionskostnad. Jag anser inte att utskottets skrivning är tillräcklig, utan jag vidhåller mitt krav att riksdagen bör göra en beställning hos regeringen i enlighet med hemställan i motion 1650 punkterna 1 och 3.
Kammaren övergår nu till att debattera justitieutskottets betänkande 3 om vissa frågor om sexualbrott m.m.

Fru talman! Vi kan kalla henne Mona. Hon är 23 år, näst äldst i en stor syskonskara, född och uppväxt i ett mindre samhälle i Norrbotten. I skolan gick det inte så bra. Hemma var det ganska trassligt ibland. När hon slutat skolan fanns det inget jobb hemomkring. Måste åka söderut. Hamnade så småningom i Helsingfors. Jobbade till en början på ett kontor och bodde hos en kompis. Kom med i ett gäng. Det blev både sprit och så småningom hasch ibland. Egentligen tyckte hon inte om det. Men hon ville ju vara med kompisarna. Hon vågade heller inte säga nej när killarna ville ligga med henne. Hon var allt oftare borta från jobbet. Hon fick sluta sin anställning. Gick över till tyngre narkotika. Så träffade hon Jonny. Han var så snäll, gav henne presenter. De hade det så fint tillsammans i början. Efter ett tag ville han ha pengar av henne. Hon hade inga. Bara skulder. Hade lånat för att skaffa knark. Jonny gormade och skrek. Hon var tvungen att skaffa fram pengar. Hur? Jonny visste. Skaffa kunder på gatan. Det är gott om kunder. Lätt att tjäna stora pengar. Till en början vägrade hon. Då hotade Jonny att överge henne. Hon glömmer aldrig första kunden. Förnedringen och äcklet. Nu går hon på heroin för att härda ut. Misstänker att hon fått aids. I så fall kommer hon att dö inom två år. Innan dess hinner hon smitta ner många kunder. Män behöver ju inte köpa någon prostituerad. Det är helt frivilligt. Hemma har de flesta kunder både fru och barn. Har det gott ställt ekonomiskt. Fruarna kan förstås också bli smittade. De vet naturligtvis inte om att familjefadern går till prostituerade. Blir frun smittad då är det stor risk att deras nästa barn också blir smittat. Där lämnar vi Mona. En prostituerad bland många. En ung kvinna som är någons flicka, någons syster. Men, invänder någon, det finns ju nöjda och glada flickor som går på gatan för att tjäna ihop till en ridhäst, och det finns hemmafruar som prostituerar 59 sig för att få pengar till en päls. Det har funnits tidningsreportage om dem. Ja visst, vi vill så gärna tro på nutidens sagor för att kunna freda vårt samvete. Då behöver vi inte tänka på de män som håller i gång den för kvinnorna så förnedrande kommersen. De kan fortsätta och då och då lämna den äkta sängen och förlusta sig med olyckliga småflickor. För prostitution krävs både att en kvinna säljer sexuella tjänster och att en man är villig att betala för dessa. Om inte kunderna fanns skulle det inte finnas prostituerade. Men alla stackars män som är handikappade, invänder någon. Vi hör också argumentet att prostitution förhindrar många sexualbrott. Det är också myter, sagor. De undersökningar av kunderna — torskarna, som de benämns — som gjorts visar att de är väletablerade, friska, medelålders män. De flesta har fast sexuell partner. Det är dessa män med en förödande människosyn och en snedvriden sexualsyn som nu också sprider aidssmittan. Vår främsta expert på spridningen av aidssmittan, statsepidemiolog Margareta Böttiger, har enligt tidningsreferat sagt följande med anledning av män som går till prostituerade: Vi har ingen aning om de här smittade männen är gifta. Vi får inga som helst detaljer om dem från sjukhuset. Hon menar att myndigheterna inte fått något grepp om den s.k. könshandeln. Hon säger vidare: Könshandeln påverkades ett tag när vi hade vår kampanj ute på stan, men nu florerar den för fullt igen. Kunderna är tydligen mycket svåra att nå. Det bästa vore att förbjuda prostitutionen. Då får vi bort torskarna. Margareta Böttiger säger också: I dag finns det de som praktiskt taget betalar för att få aids. — Hon syftar då på de prostituerades kunder, som uppenbarligen tar orimligt stora risker. Enligt min uppfattning fanns det redan tidigare starka skäl för en kundkriminalisering. I och med att den fruktade sjukdomen aids nu sprids också genom prostitution borde alla inse nödvändigheten av att begränsa prostitutionen. Jag är övertygad om att den kan minska avsevärt med en kundkriminalisering. Varje ung kvinna som vi kan rädda från prostitutionsträsket är ett bevis på att medmänsklighet och humanitet inte bara är tomma ord. Samtidigt är en kundkriminalisering en väg att begränsa aidssmittan. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. I reservation nr 1, som jag också yrkar bifall till, utvecklar Elving Andersson och jag vår syn på behovet av juridiskt biträde till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Ett juridiskt biträde med erfarenhet av förundersökningar och av brottsförfarandet i övrigt bör utses. Någon avgift för biståndet bör inte tas ut av målsäganden. Vi anser att reformen är så angelägen att den inte får fördröjas ytterligare. Slutligen har vi från centerpartiet i ett särskilt yttrande understrukit vikten av att barn som måste medverka i rättsprocess, särskilt om de är brottsoffer, skall skyddas så långt som möjligt. Med de tekniska hjälpmedel som i dag står till buds genom exempelvis bandoch videoinspelningar kan det endast i ytterst sällsynta fall vara nödvändigt att kalla barn till domstol. Detta bör alltid vara vägledande för domstolar, åklagare och andra som har inflytande på frågor av denna art. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 2 i utskottets betänkande.

Fru talman! Kvinnor världen över förtrycks och förnedras på många sätt. Prostitutionen är en av de grövsta formerna av kvinnoförtryck och kvinnoförnedring. Det är inte straffbart att mot betalning tillhandahålla sexuella tjänster. Denna hantering sker med samhällets godkännande. Enligt skattelagstiftningen är de prostituerade att betrakta som näringsidkare och skattskyldiga för inkomst av rörelse, och möjlighet finns att skönstaxera dem. Pengar från könshandeln skall alltså egentligen levereras in till staten. Tillgängliga rapporter visar att det är allt yngre kvinnor som prostituerar sig. Enligt Prostitutionsgruppen i Helsingfors kan man dela in de prostituerade i fyra grupper. Till den första gruppen hör kvinnor som är under 20 år. Dessa kvinnor är lättast att nå. I vissa fall kan LVU tillämpas. Den andra gruppen består av kvinnor som är över 20 år och för vilka prostitutionen är lagligt tillåten. Här återfinns de kvinnor som är s.k. tillfällighetsprostituerade. Denna grupp växer. Jag tycker att detta är den allra allvarligaste formen av prostitution, eftersom den speglar en syn på prostitution som är mycket upprörande. Dessa kvinnor prostituerar sig inför semestern, inför julhandeln och när studielånen tar slut. Till den tredje gruppen hör de kvinnor som har en hallick bakom sig. De är allra svårast att nå. I den fjärde gruppen återfinns de prostituerade kvinnor som också är missbrukare. Denna grupp är förhållandevis liten, men dessa prostituerade är de som syns och märks mest. Man beräknar att 5-8 96 av dem missbrukar heroin. De försörjer ibland också en missbrukande man på sin prostitution. 80 96 av de kvinnor som prostituerar sig har under sin barndom — det gäller kvinnor från alla samhällsklasser — varit utsatta för incest i olika former. Bakom de prostituerade kvinnorna döljer sig deras kunder, männen. Enligt undersökningar är dessa män, precis som Gunilla André sade, helt vanliga svenska familjefäder med fru och barn och radhus. 80 26 av de män som köper de prostituerade kvinnornas tjänster är sådana ”vanliga” män. Ett sätt att komma åt prostitutionen är att stoppa efterfrågan. Ett sätt att göra detta är att kriminalisera kunderna, dvs. männen. Just dessa vanliga, gifta män skulle knappast riskera sin sociala position om prostitutionens kunder kriminaliserades. En lagstiftning om kriminalisering av kunderna skulle medverka till en attitydförändring. Den skulle kunna få en sådan positiv effekt, precis på samma sätt som lagen mot barnmisshandel har blivit ett effektivt påtryckningsmedel när det gäller att ändra attityder i fråga om barnaga. Ytterligare ett skäl till att kriminalisera kunderna är, precis som Gunilla André sade, aidsfrågan. Det är ju inte bara mannen som kan bli smittad av aids utan också hans hustru. Det är klart att detta är en komplicerad lagfråga, både ur rättssäkerhetssynpunkt och ur bevissynpunkt. Men jag ser lagen — den lag jag skulle vilja ha — som en markering från samhällets sida att prostitution kan samhället inte tolerera. Samhället har skyldighet att stödja och hjälpa de prostituerade kvinnorna att bryta sitt levnadsmönster. En kriminalisering skulle också förebygga dessa kvinnors sociala utslagning. Det arbete som man bedriver inom sociala jourverksamheter är mycket betydelsefullt, och många fler sådana verksamheter borde stimuleras att komma i gång. Malmöprojektet är också ett exempel på bra uppsökande verksamhet på detta område. Prostitutionen blir allt råare och brutalare och tar sig former som för mig är helt obegripliga. Ändå är det vanliga män — man skulle kunna tro att det var avvikande män — som efterfrågar dessa tjänster. I länder som Thailand, Sri Lanka och Filippinerna utlovas ”primörer” på mellan två och fyra år. Dessa länder är vanliga semestermål — också för svenska män. Det finns ett slags internationella förmedlingar som informerar om sexuella barntjänster — från tre år och uppåt — över hela världen, också i Skandinavien. Prostitution och pornografi hör ihop. Pornografin tar sig också allt råare och brutalare former. Pornografin handlar — precis som prostitutionen — om makt, kontroll, våld och pengar. Upplagan på Aktuell Rapport, Cats och Svenska Hustler ligger på 250 000 exemplar, och vart och ett av dessa exemplar läses inte bara av en utan av flera personer. I pornografin ser män — och den största läsargruppen är unga grabbar — kvinnor som en vara som man kan köpa och förbruka. Man köper ganska mycket på postorder, man köper uppblåsbara, talande, batteridrivna plastdockor, flickaktiga dockor med håret uppbundet i tofsar. Dockorna har vidöppna munnar och vibrator i mun, slida och ändöppning. I kontaktannonser i de pornografiska trycken annonserar man nu med bilder på sina könsorgan. Man flyttar, som ni förstår, gränserna hela tiden. När porren släpptes fri trodde många att den skulle bli mjukare och också att den skulle minska. Vi skulle få en gladporr med fina erotiska bilder. Det var vad vi trodde. Det blev precis tvärtom. Vi har mycket längre nu till verklig sexuell frigörelse. Det är långt till den befriade kärleken — och det är porren och prostitutionen tecken på. I porren kopplar man ihop sex med att plåga och förnedra människor. I dessa tidningar legitimerar man våld och sadism som en form av sexuell samvaro. Porren förmedlar ett kvinnoförakt och påverkar också vår människosyn. Det är märkligt att ingenting görs för att minska utbudet av alla de kvinnodiskriminerande bilderna, vilkas enda syfte är profiten. I en av tidningarna läste jag att ”våldtäkt är den nya folksporten”. Och detta får stå oemotsagt och accepterat. Numera saluförs porrtidningar tillsammans med mjölk och bröd i våra dagligvarubutiker. Jag var i dag och köpte 2 liter mjölk på Favör vid tunnelbaneuppgången i Gamla stan, och precis vid kassadisken hittade jag porrtidningar — Svenska Hustler och några fler. Kvinnor får finna sig i att se sitt kön utfläkt vid kassadiskarna. Det är inget mer med det — det fick jag göra i dag också. Det är accepterat och vedertaget. Det är länge sedan grabbarna smusslade med Pin up och Top Hat. Både prostitution och pornografi handlar om attityder och om vilka möjligheter som finns att påverka dessa attityder för att på så sätt få stopp på dessa verksamheter. När det gäller prostitution föreslår vpk att kunderna i ett prostitutionsförhållande kriminaliseras och att regeringen får i uppdrag att utreda formerna för detta. Vi har vidareutvecklat vårt motionsyrkande i ett utdelat yrkande, och jag yrkar bifall till detta. Vpk kommer att rösta för reservation 1 i betänkandet som handlar om juridiskt biträde, då vi tycker att man skall ha rätt att få juridiskt biträde i de situationer det här handlar om. Vi kan däremot inte ställa oss bakom Gunilla Andrés andra reservation, även om vi delar grundsynen. Vi vill närmare utreda formerna för en lagstiftning, och denna reservation har en annorlunda att-sats än den vi formulerat i motion 1984/85:2826. Vi kommer att avstå i en eventuell votering. Jag yrkar bifall till det utdelade särskilda yrkandet, som har följande lydelse: Prostitution är ett socialt ont. Den medför förnedring och utnyttjande av människor och bidrar till att vidmakthålla en skev och förtryckande kvinnosyn. Varje civiliserat samhälle måste ta som uppgift att bekämpa prostitutionen och de sociala värderingar den speglar. En verkningsfull strategi mot prostitution måste ha sin tyngdpunkt på det socialpolitiska fältet och inte på strafflagens område. Riktade sociala projekt och insiktsfull förebyggande verksamhet utgör de viktigaste medlen. En lagstiftning, som kriminaliserar utnyttjandet av prostituerade, kan emellertid vara ett användbart hjälpmedel. Repressalier och tvång är principiellt förkastliga, när de riktas mot människor utifrån deras sociala problem. Det förhåller sig dock på ett annorlunda sätt med sanktioner riktade enbart mot de prostituerades kunder. Dessa är inga människor med sociala problem utan tvärtom personer som själva utnyttjar medmänniskor ur en socialt utsatt grupp. En lagstiftning mot de prostituerades kunder bör därför övervägas. En sådan lagstiftning är emellertid inte någon okomplicerad uppgift och kan inte åstadkommas genom någon enkel ändring av en lagparagraf. Den aktualiserar en rad rättsliga problem. Hit hör frågan om gränsen för straffbarhet, en gräns som inte får ges en svepande och alltför vidsträckt form. Hit hör också frågan om rekvisitens utformning och om de praktiska möjligheterna att nå tillfredsställande bevisning. Även problemet hur prostitutionsverksamheten kommer att reagera inför ett lagstiftningshot får beaktas. Det bör vara en uppgift för regeringen att närmare klarlägga de nämnda problemen och på grundval därav framlägga förslag till lagstiftning.

Fru talman! Jag är i och för sig inte förvånad över Inga Lantz ställningstagande i den här frågan. Av erfarenhet från riksdagsarbetet vet jag att vpk-ledamöternas vägar ibland är outgrundliga. Jag beklagar givetvis att Inga Lantz inte kunde vara beredd att rösta för den reservation som jag har fogat till utskottets betänkande. För att kommentera det som vi tydligen är överens om vill jag påpeka att min avsikt också är att den här lagstiftningen skall vara en markering från samhällets sida att prostitution är en verksamhet som vi tar avstånd ifrån. Jag är litet mer osäker huruvida vi är överens eller inte när det gäller kundkriminaliseringen. I det särskilda yrkande som just nu har delats ut till oss står det: ”En lagstiftning mot de prostituerades kunder bör därför övervägas.” Denna uppmaning skall riktas till regeringen. Då måste det vara på det sättet att det är regeringen som skall överväga om kunderna skall kriminaliseras eller inte. Det är väl som sagt något förvånande mot bakgrund av det som har skett inom vpk tidigare, på partiets kongress osv. Men Inga Lantz kanske kan förklara hur detta skall tolkas. I min reservation har jag utgått från den lagstiftning som vi har i dag när det gäller de prostituerade som är under 18 år. Det finns alltså i vår lagstiftning en formulering som jag nu föreslår skall utvidgas. Såvitt jag vet har inte vpk tidigare haft något att invända mot den lagstiftningen. Därför är jag nu förvånad över att man inte kan godkänna också denna utvidgning.
Fru talman! Bara för att det inte skall bli några missförstånd vill jag klarlägga att, precis som Gunilla André sade, vi har ett kongressbeslut på att vi skall arbeta för kriminalisering av de prostituerades kunder. Vill man vara litet njugg och misstänksam, kan man kanske läsa in den misstänksamheten i den här meningen. Men det är inte så det är tänkt. Vi vill peka på de svårigheter som faktiskt är förenade med en sådan här lagstiftning. Det som skall övervägas är hur en sådan här lagstiftning skall se ut, så att den blir trygg ur rättssäkerhetssynpunkt osv. Vi tycker att det bästa sättet att bekämpa prostitutionen är att göra det på det socialpolitiska området och inte på straffområdet. Men vi säger också klart uttryckt några meningar ovanför den mening som gjorde att Gunilla André var rädd för att vi skulle svikta på målet. Där säger vi: ”En lagstiftning, som kriminaliserar utnyttjandet av prostituerade, kan emellertid vara ett användbart hjälpmedel.” Vi ser en kriminalisering av kunderna som ett sätt att komma åt prostitutionen. Men viktigast är ändå åtgärder på det socialpolitiska området och att bearbeta attityder och levnadssätt.
Fru talman! Jag tycker också att det är viktigt att vi satsar på de socialpolitiska åtgärderna. Därom är vi nog eniga, Inga Lantz och jag.

Fru talman! I det betänkande som kammaren nu har att behandla tas upp en del motioner som har anknytning till sexualbrottslagstiftningen. Sexualbrottslagstiftningen var föremål för en genomgripande förändring 1984 då De frågor som aktualiseras i motionerna diskuterades också ingående av såväl utskott som kammare i anslutning till behandlingen av 1984 års lagstiftningsärende. Jag skall därför i dag försöka fatta mig kort och främst uppehålla mig vid de motioner som föranlett reservationer i utskottet. Frågan om behovet av någon form av bistånd för bl.a. våldtagna kvinnor behandlades i 1984 års lagstiftningsärende om sexualbrott. Riksdagen godkände den i propositionen föreslagna ordningen, en ordning som innebar att målsägande som hörs med anledning av åklagarens talan och som med hänsyn till brottets art eller annars kan antas vara i behov av personligt stöd under rättegången får åtföljas av en lämplig person som sådant stöd. I det utskottsbetänkande som låg till grund för riksdagens ställningstagande uttalades samtidigt att så snart det över huvud taget fanns tillräckligt underlag borde en utvärdering ske av de nya reglerna för att se hur de fungerat i praktiken. Utskottet sade att om det visar sig att det finns ett uttalat behov av juridiskt biträde som stöder målsäganden under förundersökningen och rättegången bör man noga överväga saken på nytt. Detta gav riksdagen regeringen till känna. Regeringen har sedan beslutat ge tilläggsdirektiv till rättshjälpskommittén i enlighet med riksdagens beslut, och kommittén prövar för närvarande frågan och avser lägga fram förslag under första halvåret 1986. Med hänsyn till att överväganden nu sker i den riktning som motionärerna och reservanterna kräver menar utskottet att det inte finns anledning att ta något ytterligare initiativ från riksdagens sida. Det finns en utredning som arbetar med frågan och som skall lägga fram förslag inom kort, och då saknas det skäl, menar utskottet, att riksdagen ytterligare tar något initiativ i frågan. I reservation 2 av Gunilla André krävs en kriminalisering av prostitutionen, eller rättare sagt en kriminalisering som riktar sig mot kunderna. Låt mig först slå fast att det är ytterst angeläget att samhället bekämpar prostitutionen med kraft. Prostitutionen är som samhällelig företeelse oacceptabel. Den förstärker en kommersiell syn på andra människor och motverkar strävandena mot ökad jämställdhet mellan könen. Prostitutionen är ett allvarligt socialt problem och dess omfattning ett uttryck för en pågående social utslagningsprocess i samhället. I prostitutionens spår följer social misär och djupa mänskliga tragedier. Prostitutionens nära samband med narkotikahanteringen och annan organiserad brottslighet är också en utmaning mot samhället. Många av prostitutionens exploatörer lever ett liv i lyx bakom välputsade företagseller restaurangfasader. Detta sammantaget — de sociala problem som prostitutionen för med sig och den hantering som förekommer i prostitutionens spår — är en utmaning mot samhället och kräver att samhället med kraft vidtar åtgärder för att bekämpa prostitutionen. Under ett par år har frågan om kriminalisering av prostitutionen stått i centrum för debatten. Utskottet menar att mycket talar för att ett allmänt straffsanktionerat förbud mot prostitutionen skulle föra med sig fler negativa effekter än positiva. Intresset för effektiva socialvårdande insatser skulle kunna motverkas av en kriminalisering. Vidare skulle en kriminalisering som riktar sig mot de prostituerade kvinnorna te sig ytterligt inhuman och kunna uppfattas som en form av klasslagstiftning. Inte heller med en kriminalisering som riktar sig enbart mot dem som utnyttjar de prostituerades tjänster, dvs. kunderna, kan man undvika sådana oönskade effekter. Exempelvis skulle en sådan lagstiftning framkalla ett behov av särskilda mellanhänder för de prostituerade. Även om en kriminalisering begränsades till kunderna skulle den sannolikt bidra till att göra prostitutionen svåråtkomligare för sociala insatser och för andra insatser för att hjälpa de prostituerade tillbaka till ett normalt liv. Andra allvarliga kriminalpolitiska invändningar mot en sådan kriminalisering är risken för utpressning och svårigheter att upprätthålla kontrollen och lagefterlevnaden. Sammantaget har detta lett till att utskottet även denna gång har ställt sig avvisande till kravet på en kriminalisering av prostitutionen och av kunderna. Utskottet framhåller på s. 20 i betänkandet att prostitutionen i ett brett perspektiv har samband med de sociala förhållandena och strukturerna. De sociala åtgärdernas betydelse för att minska prostitutionen kan därför knappast överskattas; utan sådana insatser finns det sannolikt inte några förutsättningar att nå varaktiga resultat. Utskottet framhåller också som sin mening att de åtgärder man från samhällets sida måste vidta för att bekämpa prostitutionen inte i första hand är av straffrättslig karaktär utan ligger på det sociala planet. Det har visat sig möjligt, det visar bl.a. Malmöprojektet men även andra projekt som har drivits eller drivs i de större kommunerna, att det är möjligt att med sociala åtgärder nå framgång i kampen mot prostitutionen. Men utskottet understryker, och det vill jag här i kammaren också göra, att om man skall få en mer varaktig framgång med de sociala åtgärderna mot prostitutionen måste man avsätta tillräckliga resurser och driva verksamheten med kontinuitet. Tyvärr har även denna typ av sociala insatser fått stryka på foten under besparingstider, som vi för närvarande befinner oss i. Men det är ett kortsiktigt besparingstänkande, och det är ett besparingstänkande som direkt ger resultat i form av en ökad prostitution på gatorna. En ytterligare kraftfull satsning med tillräckliga resurser och med en kontinuerligt driven verksamhet i de större kommunerna mot prostitutionen har alla förutsättningar att lyckas och ge bra resultat. Med dessa motiveringar avvisar utskottsmajoriteten kravet på en kriminalisering av prostitutionen. Jag yrkar därmed avslag på såväl reservation 1 som reservation 2. Jag vill därefter kommentera det särskilda yrkande som Inga Lantz har förelagt kammaren. I detta särskilda yrkande, om jag tolkar det riktigt, krävs närmast en utredning om de svårigheter och olägenheter som en eventuell lagstiftning i kriminaliserande riktning skulle föra med sig. Denna fråga är emellertid redan utredd vid ett par olika tillfällen. Såväl sexualbrottskommittén som prostitutionsutredningen avvisade en kriminalisering av prostitutionen och av kunderna. Det gjorde man efter ganska ingående prövningar av de föroch nackdelar som detta skulle föra med sig. Det är en sammanvägning av de faktorer som Inga Lantz räknat upp i sitt särskilda yrkande som har talat mot en kriminalisering av prostitutionen. Denna uppfattning har såväl sexualbrottskommittén och prostitutionsutredningen som departementet och utskottet. Med detta yrkar jag avslag på det särskilda yrkande som Inga Lantz har lagt fram här i kammaren i dag.

Fru talman! När det gäller behovet av juridiskt biträde sade Lars-Erik Lövdén att frågan utreds och att vi inom kort skall kunna få ta ställning till saken. Då vill jag fråga: När kan vi i riksdagen få ett förslag om juridiskt biträde i detta hänseende? Det vore ganska intressant att få reda på det. Då det gäller prostitutionen talar Lars-Erik Lövdén mycket vackert om nödvändigheten av att bekämpa denna och om de sociala insatser som har gjorts. Tyvärr är det tydligen så, att det blir allt svårare att skaffa fram pengar för de direkta sociala insatserna. Vad har vi då för erfarenhet av de projekt som genomförts på olika ställen?

De kontakter jag haft med människor som har arbetat och arbetar i grupper på området visar att dessa människor vill ha en lagstiftning, därför att de då har större möjligheter att verkligen gå in och varaktigt förändra läget i fråga om prostitutionen. Lars-Erik Lövdén anförde också andra argument. Bl. a. sade han att det skulle bli fler mellanhänder, om man kundkriminaliserade. Detta tyder antingen på argumentnöd eller också på okunnighet. För hur är det i dag? Jo, samstämmiga undersökningar visar att de allra flesta prostituerade har en hallick i bakgrunden. En kundkriminalisering skulle således inte ge fler mellanhänder. Tvärtom — om antalet prostituerade minskade skulle givetvis också antalet mellanhänder eller hallickar minska. § Vidare sade Lars-Erik Lövdén att verksamheten skulle vara svåråtkomlig och att vederbörande skulle gå under jord, så att det inte var möjligt att göra några sociala insatser. Jag tycker att det är ett mycket klent argument i detta sammanhang.

Fru talman! Vi är överens om att prostitution skall bekämpas, men vi är inte riktigt överens om hur bekämpningen skall gå till. Jag tycker att utskottets skrivning innebär att man ger upp och fortsätter att godkänna denna verksamhet. Som jag sade tidigare är prostitution något godkänt. Detta är accepterade förhållanden. Verksamheten är till och med skattepliktig. Lövdeén sade att prostitutionen är förenad med brottslighet och knark. Det 27 november 1985 = är det i många fall. Men antalet tillfällighetsprostituerade ökar också mycket starkt, vilket avspeglar en syn på prostitution som tyvärr också så många kvinnor har — nämligen att allting går att sälja och köpa. Detta tycker jag är den allvarligaste formen av prostitution. Den hör alltså inte samman med brottslighet och narkotika utan med att tjäna pengar. Lars-Erik Lövdén säger att det blir fler negativa än positiva effekter av en kriminalisering. Jag tror inte det. Trodde jag det skulle jag naturligtvis inte förespråka en kriminalisering av kunderna. Det blir inte följden om man riktar kriminaliseringen mot kunderna och männen. En kriminalisering skulle, enligt min mening, leda till en minskning av antalet prostituerade. Motståndare till en kriminalisering hävdar motsatsen och tror också att prostitutionen skulle kunna ta sig nya och mer svårbemästrade former. Jag tror inte det heller. Sedan finns det också en attityd bland kriminaliseringsmotståndarna — jag vill inte beskylla utskottet för det — som skulle kunna sammanfattas så här: Prostitution har alltid funnits, och det går inte att göra någonting åt den. Sedan till frågan vad vpk vill med sitt särskilda yrkande. Det gäller inte en ny utredning, eftersom det redan har utretts ganska mycket på detta område. För inte så länge sedan fattade vi ett kongressbeslut, som innebar att vi för bekämpning av prostitutionen kräver en kriminalisering. Vi vill hänskjuta frågan till regeringen, som sedan får återkomma med ett lagförslag i syfte att kriminalisera prostitutionens kunder. Det gäller alltså inte en ny utredning. Man får ta hänsyn till lagtekniska svårigheter och rättssäkerhetsaspekter på ett bättre sätt än om man skulle klubba en lag här i kammaren om sex månaders fängelse eller böter.

Fru talman! Det var ju bra att Inga Lantz lade till i reservationen att hon inte ville beskylla utskottet för att acceptera prostitution. Utskottet delar naturligtvis uppfattningen — och jag hoppas att detta gäller alla kammarens ledamöter — att det är ytterst angeläget att vi med kraft vidtar åtgärder för att bekämpa och trycka tillbaka prostitutionen. Sedan förekommer det en diskussion om vilka metoder som är mest effektiva i den kampen, och härvidlag har vi delade uppfattningar. Till Inga Lantz vill jag säga att det väl inte är så enkelt som att ert särskilda yrkande utgör en beställning av ett förslag om kriminalisering. Det är inte bara problem med det straffbara och rättssäkerheten som åberopas i ert yrkande. Ni skriver också: ” Även problemen hur prostitutionsverksamheten kommer att reagera inför ett lagstiftningshot får beaktas.” Detta tolkar jag som att även vpk anser att det finns vissa risker för att prostitutionen kan anta andra former, om vi kriminaliserar kundkontakterna. Det är detta som är det centrala för utskottets vidkommande. Utskottsmajoriteten tror nämligen inte att det är möjligt att få bukt med prostitutionen genom en kriminalisering. Det är inte straffrättsliga metoder som skall tillämpas, om man vill bekämpa prostitutionen. Vi tror inte att sådant leder till framgång. Vi tror att det snarare leder till att prostitutionen antar svårare, mer dolda och för de prostituerade mycket allvarligare former än dagens. Det skulle bli större svårigheter att nå de prostituerade med sociala insatser. Detta är en av bevekelsegrunderna bakom utskottets tillbakavisande av en kriminalisering av kunderna. Jag tror att det är nödvändigt att man ute i de stora, tunga kommunerna verkligen tar problemet på allvar och vidtar åtgärder av social natur mot prostitutionen. Prostitutionsprojekt som inte är tidsbegränsade och har knappa resurser får stryka på foten när ekonomin börjar kärva. Men prostitutionsprojekt som får rejäla resurser till sitt förfogande och som drivs med kontinuitet har visat sig leda till framgång. Jag nämnde Malmöprojektet som exempel. Till Gunilla André: Det är väldigt lätt att man i tider av ekonomiska problem faller i fällan och vidtar straffrättsliga åtgärder i stället för att prioritera de grupper som har det svårast i samhället. Jag tycker inte att vi skall hamna i den fällan. Så bara en kommentar till frågan om juridiskt biträde. Utredningen skall lägga fram sitt förslag i vår, och sedan får väl en eventuell proposition komma efter en remissbehandling.

Fru talman! Det är inte, Lars-Erik Lövdén, på grund av att vi har ekonomiskt besvärliga tider som jag här kräver kundkriminalisering. Jag har faktiskt gjort det under ganska många år nu. Så till två argument som Lars-Erik Lövdén använde i sitt första inlägg men som jag inte hann kommentera. Först det här med svåråtkomligheten. Låt oss anta att vi genom en kundkriminalisering kunde minska prostitutionen med 90 26, medan 10 96 gick under jorden. 90 960 av flickorna kunde alltså räddas undan prostitutionsträsket. Då skulle vi resonera som så, att eftersom vi inte kan rädda de 10 procenten skall vi heller inte rädda de 90 procenten. Det är kontentan av majoritetens resonemang i det här fallet. Jag tycker för min del att det är ett cyniskt resonemang. Tänk, om vi hade samma syn på t.ex. sjukvården: om inte alla människor kan botas skall ingen få hjälp. Så kommer argumentet att det är risk för utpressning. Det tycker jag faktiskt är det mest avslöjande argumentet — för mot vem skulle i så fall utpressningen riktas? Jo, naturligtvis mot kunden. Det är alltså prostitutionskunden, den man som förlustar sig med olyckliga, ofta nedknarkade småflickor, som vi skall värna om. För mig är det fullkomligt obegripligt.

Herr talman! För tydlighetens skull, eftersom Lars-Erik Lövdén undrar om yrkandet stämmer överens med vad vi säger i vår motion, vill jag understryka att vi i motionen kräver att riksdagen beslutar att hemställa hos regeringen om ett lagförslag som kriminaliserar kundenii ett prostitutionsförhållande. Det är det som också yrkandet går ut på. Jag skulle ha kunnat yrka bifall också till motionen, men jag ville gärna bygga ut med argumenten i yrkandet, som också tar upp de svårigheter som är förenade med en kriminalisering. Klarade man det här med socialpolitiska åtgärder vore det förstås bäst, 27 november 1985 men vi ser en kriminalisering som eft sätt att bekämpa prostitutionen och dessutom ett verkningsfullt sätt. Jag tror, precis som Gunilla André, att det kraftigt skulle begränsa antalet prostituerade. Man vänder sig ju inte mot de prostituerade utan mot männen, som det faktiskt inte är synd om — det är vanliga män som använder prostituerade — och det tycker jag är helt berättigat att göra. Beträffande de projekt som varit skrivs på s. 20 att man har uppnått framgångar i kampen mot prostitutionen. Ja, så länge dessa pågår och man får anslag till dem kommer man fram en bit, men det är inte verkningsfullt när projekten dras in. Då ökar prostitutionen igen. Det har bevisats av bl.a. Malmöprojektet. Det finns sådana bevis på andra håll också. Ett bland många sätt att bekämpa prostitutionen är att kriminalisera den. Det är förstås oerhört viktigt med jourverksamhet och socialt uppsökande verksamhet. Man måste sätta in socialpolitiska åtgärder i större utsträckning och också anslå pengar till sådana.

Herr talman! Först beträffande frågan om mellanhänder och att prostitutionen skulle få mer dolda former. Det är inte bara utskottets bedömning utan det är en bedömning som såväl sexualbrottskommittén som prostitutionsutredningen gjort. Sammantaget gjorde man bedömningen att en kriminalisering skulle innebära att prostitutionen fick mer dolda former, med större risk för att de prostituerade blev beroende av mellanhänder. Det var alltså prostitutionsutredningens och sexualbrottskommitténs bedömning efter en utvärdering och efter erfarenheterna från socialförvaltningarnas arbete med prostitution runt om i landet. Så det är inte utskottet helt självständigt som har tyckt till, utan man stöder sig på en bedömning som faktiskt gjorts efter ett ganska långt utredningsarbete. Sedan säger Inga Lantz att det är bra med sociala åtgärder, men när pengarna dras in ökar prostitutionen igen. Javisst. Jag sade i mitt inlägg tidigare att det naturligtvis inte är tillfredsställande att man riktar besparingsåtgärder mot den här typen av projekt. Det slår omedelbart igenom i form av ökad prostitution. Det visar inte minst erfarenheterna från prostitutionsprojektet i Malmö. Under den tid projektet drevs med den största intensiteten och med de största resurserna nådde man väsentliga framgångar i kampen mot prostitutionen. Men när resurserna drogs ner, slog det igenom i form av en ökad prostitution. Så har det varit i Helsingfors och på andra håll i landet. Jag tycker inte man skall hamna i fällan och säga att eftersom det är så ekonomiskt besvärliga tider — jag trodde i varje fall inte att jag skulle få höra det från vpk — och risken finns att de sociala prostitutionsprojekten dras in, måste man tillgripa statsrättsliga metoder för att komma åt prostitutionen. Jag tror att det är helt möjligt att uppnå betydande framgångar i kampen mot prostitutionen, om man bara sätter in rejäla resurser på den sociala sidan.

Prot. 1985/86:37 Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om kriminalisering av 27 november 1985 prostitutionen utom på en punkt. Jag instämmer i det väsentliga iden GGN argumentation som Lars-Erik Lövdén här har fört. Jag vill tillfoga att det naturligtvis är så att om kriminalisering av prostitutionen verkligen skulle pressa tillbaka prostitutionen, skulle man inte heller tveka. Frågan är just om den verkligen gör det. Lars-Erik Lövdén har här framfört argument om vilka former prostitutionen i så fall skulle ta sig — om den skulle bli mer underjordisk och om man i själva verket skulle utlämna de prostituerade kvinnorna ännu hårdare till kundernas godtycke, eller vad som skulle hända. Detta är en av de oroväckande faktorerna. Till det kan också fogas att om man skulle försöka sig på en kriminalisering, måste man göra klart för sig hur gärningsbeskrivningen faktiskt skulle se ut och hur man skulle kunna ringa in den. Sådana brott torde regelmässigt begås i avskildhet. Det torde vara uteslutet att man får fram några vittnen. Någon teknisk bevisning torde helt och hållet vara utesluten, om man inte kan gripa gärningsmannen just när han överlämnar vederlaget och på så sätt kan koppla det till den sexuella tjänst som just har gjorts. Sannolikheten för att man skulle kunna få fram en polisiär verksamhet som leder till att man kan gripa gärningsmännen vid sådana tillfällen torde vara mycket liten. I själva verket löper man risken att mycket få åtal kommer att väckas, och i den mån de väcks och leder till process i domstol löper man risken att få farsartade domstolsförhandlingar — även om bakgrunden kan vara nog så allvarlig. Herr talman! Med det lämnar jag det här ämnet och går över till frågan om stöd och hjälp till offren för sexuella övergrepp. Detta är en fråga som vi, som framgår av betänkandet, har diskuterat ett flertal gånger i utskottet under senare år. Förra året stannade utskottet för förslaget om kontaktperson men uttalade också att så snart man över huvud taget fick tillräckligt underlag borde en utvärdering ske av detta system. Jag skall inte upprepa vad Lars-Erik Lövdén har sagt — han har i stort sett citerat ur betänkandet. Det ledde som bekant fram till ett tillkännagivande till regeringen och pågående utredningsverksamhet av rättshjälpskommittén. Det förtjänar understrykas att förutom just frågan om juridiskt biträde till våldtäktsoffer skall också frågan om vidare rättshjälp till också andra kategorier brottsoffer prövas. Vi får alltså anledning att återkomma till det, och det gör jag också senare i mitt anförande. Det är välbekant att både utanför och i riksdagen drivs kravet på ett juridiskt biträde för våldtäktsoffer och att man snarast skall införa detta utan att avvakta rättshjälpskommitténs förslag, vilket som har sagts väntas föreligga kort efter jul. För moderata samlingspartiets del vill jag gärna säga att mycket talar för att kravet på juridiskt biträde är berättigat. För vår del kommer vi självfallet när rättshjälpskommitténs förslag föreligger att söka medverka till en lösning som tillgodoser de krav som många kvinnor och kvinnoorganisationer har fört fram. Denna gång har vi emellertid inte ansett oss kunna sluta upp bakom centerreservationen, eftersom vi medverkade till den starka skrivningen förra året som ledde till ett tillkännagivande till regeringen och till att förslag från utredningen kan väntas så snart. 7 Herr talman! Frågan om brottsoffrens situation inom straffrätten och 27 november 1985 = brottsprocessen inskränker sig emellertid inte enbart till just våldtäktsoffer, även om det står klart att denna brottstyp påkallar särskild uppmärksamhet just från denna utgångspunkt. Ökningen av brottsligheten leder också till ett ökat antal offer av annat slag. Misshandel, lägenhetsinbrott med många gånger svår skadegörelse samt rånbrott med ökade inslag av våld och hot om våld gör att debatten på ett vidare plan också kommit att handla om behovet av att förstärka brottsoffrens ställning och från samhällets sida ge dem stöd och hjälp, av såväl juridisk som social, medicinsk och ekonomisk karaktär. Diskussion har sedan lång tid förts inom den kriminologiska vetenskapen, och läran om brottsoffren har faktiskt t.o.m. ett eget namn, nämligen viktimologi. Europarådets ministerkommitté har i juni i år antagit en rekommendation om brottsoffrets ställning inom ramen för straffrätten och processrätten. Skall Sverige följa den rekommendationen — och det tycker jag vi skall göra — så kommer det att leda till förändringar i vår lagstiftning. Det kommer också att kräva förändringar i utbildningen av poliser och andra som verkar inom rättsväsendet. Det principiellt intressanta med den här rekommendationen är att den tydligt för in ett nytt rättssäkerhetsintresse i straffrätten, nämligen brottsoffrets. Tidigare har straffrätten och processrätten i allt väsentligt setts med utgångspunkt i en konflikt mellan staten och gärningsmannen, och mycken möda har lagts ned på att tillförsäkra den tilltalade en rad rättssäkerhetsgarantier. Detta är självfallet viktigt nog, men det står också klart att denna principiella uppläggning lett till att brottsoffrets situation kommit i skymundan. Ministerkommitténs rekommendationer innebär att brottsoffret ges en ny och starkare ställning under hela förfarandet. Det gäller självfallet också — detta sagt med tanke på det särskilda yttrande centerpartiet har gjort till detta betänkande — den svåra frågan hur rättsväsendet skall ställa sig inför problemen när barn är brottsoffer.

Herr talman! Vi får anledning att återkomma till dessa frågor både när rättshjälpskommitténs förslag kommer och säkerligen också när vi prövar den svenska regeringens vilja och redobogenhet att tillämpa Europarådskonventionen i de här frågorna. Moderata samlingspartiet kommer att driva olika krav för att både minska brottsligheten och förstärka den enskilda människans skydd mot brott. Jag tycker att Europarådskonventionen är en god utgångspunkt för det arbetet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag kommer här att tala för reservation 2, som också innebär 27 november 1985 ett bifall till min motion om att kunderna till de prostituerade skall 4 GoN kriminaliseras. För ett och ett halvt år sedan diskuterade vi samma fråga här, men mycket har hänt sedan dess. Förekomsten av prostitution är och har alltid varit det yttersta tecknet på kvinnoförtryck. Att prostitutionen kan leva kvar i ett samhälle som vårt, där synen på kvinnors sexualitet så kraftigt förändrats under bara några årtionden, visar att vi har långt kvar till ömsesidiga och jämställda relationer mellan män och kvinnor. Prostitutionen överlever på grund av en gammal syn på kvinnor. Det är männen som delat in kvinnorna i två kategorier, båda behövliga för deras behov. Madonnan står för den ärbara, hustrun och modern. Horan står för den kvinna som mannen behöver för sina sexuella behov. Den här synen på kvinnorna lever kvar. Män bläddrar nyfiket i herrtidningarna och porrtidningarna, jämför och diskuterar kvinnors utseende. Men hur många av männen skulle vilja att det var just deras hustrur som var utvikta? Så länge vi inte kan möta varandra med hela vår kropp och själ är det svårt att få djupa relationer som är ömsesidiga. Prostitutionen, som fortfarande är mytomsusad, är ett slags smitta mot ömhet och ömsesidig sexualitet mellan män och kvinnor. Under olika tidsepoker har man försökt stoppa prostitutionen, men alltid har aktionerna satts in mot kvinnorna, aldrig mot männen — de har gått fria. De som varit emot prostitutionen är egentligen också av två kategorier. Det finns en grupp somi prostitutionen har sett hur syndig sexualiteten är och därför velat stoppa prostitutionen, därför att man velat förneka människors behov av sexualitet. Det är den ena gruppen. Den andra gruppen bekämpar prostitutionen av en helt annan anledning. Vi gör det därför att vi menar att mäns och kvinnors sexualitet är en väldigt viktig faktor. Sexualiteten är viktig, och vi måste se till att kvinnor och män kan mötas i en ömsesidig upplevelse utan förbud. Därför måste vi befria sexualiteten från de bojor och myter som prostitutionen vidmakthåller. Vi måste se till att inte fler kvinnor dras in i prostitutionsträsket. Ytterst få kvinnor klarar sig från prostitutionen med självkänsla och trygghet i behåll. Sedan vi senast diskuterade den här frågan har mycket hänt. Nu är det plötsligt ett annat skäl som gör att prostitutionen blivit ett direkt och konkret hot mot allas våra framtida kärleksrelationer, och det är aids. Jag är uppriktigt rädd för att om aids fortsätter att sprida sig utanför riskgrupperna— vilket den gör bl.a. så länge könshandeln får fortsätta — kommer hela samhällets syn på sexuella relationer att vara förändrad om några år. Kanske får vi tillbaka en mycket hård äganderättsmoral. Om några år — om inget händer — kanske vi inte längre diskuterar otrohet och tillfälliga förbindelser i de termer som vi i dag gör. Då kanske det handlar om att partnerns otrohet blir ett direkt hot mot den andres liv. Att vara otrogen kan bli dödligt farligt. Vad händer då med vår sexualmoral? I den gamla moralen var det mannen som ägde kvinnan. Regler och moral var till för att kontrollera hennes sexualitet. Skall vi tvingas tillbaka till den 73 tiden? Hur blir det med våra ungdomar, som med nödvändighet måste pröva sig fram bland olika partner? Kommer det att vara omöjligt? Skall vi helt enkelt inte kunna inleda en förbindelse utan att först kräva ett färskt läkarintyg? Jag är rädd för utvecklingen i framtiden, för jag vet hur snabbt värderingar kan ändras. Kommer kvinnors sexualitet återigen att stängas in? Kommer männen då att kräva statliga bordeller med läkarundersökta kvinnor, som de kan gå till? Det låter långsökt i dag, fast i morse fick jag kvittera ut ett rekommenderat brev från en person som föreslog just detta. Och under aidshotet ändras våra värderingar snabbt. Jag menar alltså att aidsriskerna gör att vi nu måste se på prostitutionen med nya ögon. I dag är prostitutionen en av aidssmittans vägar ut i samhället. Om vi vill slå vakt om människors rätt och möjlighet till ömsesidiga relationer i framtiden, utan läkarintyg, måste denna smitta stoppas nu, innan allt det här händer. Myndigheterna gör för närvarande olika insatser, men fortfarande görs ingenting för att stoppa kunderna. Det är dags nu. Det är kunderna som sedan går hem till fru och barn eller till andra kvinnor, som i sin tur kan smitta andra. Kunderna måste kriminaliseras. Kvinnorna måste vi hjälpa till vård. De lagar som nu finns gör att myndigheterna kan ingripa för att hjälpa kvinnorna, om man vill. Men mot männen finns det inga lagliga möjligheter att göra något, fast det är männen som sprider smittan vidare till helt ovetande människor. Jag har inte använt aids som ett skäl i min motion. Synen på prostitutionen som en kärlekssmitta har jag, oavsett aids. Jag kan i dag konstatera att justitieutskottet i sitt betänkande behandlar motionerna om prostitutionen betydligt allvarligare än förra gången vi diskuterade denna fråga. Jag är glad för denna ändrade inställning. Men tydligen vågade inte utskottet ändra uppfattning om kunderna. Utskottet använder fortfarande tre slitna argument, som inte längre är hållbara, mot en kriminalisering. Det första skälet är att prostitutionen blir svåråtkomlig för myndigheterna om kunderna kriminaliseras. Visst finns det sådana risker. Jag hade en debatt med Gertrud Sigurdsen i våras där vi bl.a. diskuterade detta. Hon menade att det kunde bli svårt att nå kvinnorna. Men efter sommarens händelser, som bl.a. inneburit att smittade prostituerade fått fortsätta sin verksamhet och smitta kunder inför ögonen på samhällets tjänstemän, känns det argumentet litet besvärande. Man lyckades inte stoppa prostitutionen i alla fall, trots att den var så uppenbart synlig. Jag tror att allmänheten, i alla fall i Helsingfors, i nuvarande läge har mycket svårt att förstå att den könshandel som i dag bedrivs, med de uppenbara faror som finns, får fortsätta mitt framför myndigheterna. Det andra skälet som utskottet anför är att kunderna kan bli utsatta för utpressning. Men det kan de väl redan i dag? Vi minns alla de pressdebatter som förekommit om vissa uppsatta mäns besök hos prostituerade. Att massmedia skrivit så upphetsat om enskilda mäns förehavanden visar om något att dessa kunder mycket väl kan utsättas för utpressning redan i dag. Jag tror inte det skulle bli någon avgörande skillnad om vi fick en kriminalisering av kunderna. Det tredje skälet är att det blir svårt att kontrollera efterlevnaden. Det kan hända. Men det har inte hindrat oss från att stifta lagar förr. Vem kontrollerar egentligen om vi har våra säkerhetsbälten på? Vem knackar på dörren hemma och frågar om vi har slagit våra barn? Kontrollen av efterlevnaden är väl egentligen ännu svårare när det gäller t.ex. barnagan. Ändå valde vi att stifta en lag just därför att vi måste visa att det är fel att slå barn. Det har betytt mycket för den allmänna synen på barnuppfostran. På samma sätt är det med en kriminalisering av kunderna. Vi måste slå fast att det är fel att köpa sexualitet, när konsekvenserna av dessa köp är så förödande. Jag anser att de är förödande oavsett aidsriskerna. Men med aidshotet i bakgrunden tror jag de flesta kan instämma i att konsekvenserna av en fortsatt prostitution är förödande för hela samhället. Sedan säger man att de sociala insatserna kanske skulle minska. Varför skulle de minska för att vi stiftar en lag emot kunderna? Det finns ingenting som talar för det. Tvärtom, om vi äntligen skulle ta krafttag mot prostitutionen skulle väl ändå detta tala för att vi fick fram mer resurser för att hjälpa kvinnorna. Jag är helt övertygad om att allt färre skulle gå till prostituerade, om vi stiftade en lag. Sakta men säkert skulle kundkretsen minska. Därmed skulle färre flickor dras in i prostitutionskarusellen. Jag är också övertygad om att vi aldrig har haft lättare än just nu att stifta en sådan lag. I dag är Helsingforss befolkning djupt upprörd och uppskakad över prostitutionens betydelse. Både män och kvinnor kontaktar mig mycket ofta. Allt fler män har de senaste veckorna hört av sig och sagt, att nu måste väl de där kunderna äntligen stoppas. Sedan vi senast diskuterade det här har flera politiska grupperingar tagit ställning för en kriminalisering, trots att aidshotet då inte var lika aktuellt. Socialdemokratiska kvinnoförbundet har gjort det, liksom vpk:s partikongress och nu senast folkpartikvinnorna i Helsingfors. Om vi någonsin skall kunna minska prostitutionen skall vi göra det nu. En kriminalisering löser inte alla problem. Det viktiga är naturligtvis att hjälpa kvinnorna ifrån prostitutionen. De sociala medlen har vi egentligen redan om vi vill utnyttja dem, men vi får inte låta kunderna — männen — gå fria från ansvar. Jag hoppas att det, när vi nu går till beslut i den här frågan, skall vara möjligt för ledamöterna att rösta efter sin egen övertygelse. Prostitutionens kunder är inte partipolitiska. De finns i alla läger.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

Herr talman! Sexualbrottsligheten är en samhällsföreteelse som måste bekämpas på alla upptänkliga sätt. För att skapa full trovärdighet om samhällets vilja och förmåga på det här området krävs det kraftfulla åtgärder. Mot denna bakgrund vill jag ta upp några särskilda punkter. Den första punkten gäller ungdomsprostitutionen. Enligt lagen är ungdomsprostitutionen kriminaliserad; det framgår direkt av brottsbalkens 6 kap. 108. Det kallas för förförelse av ungdom. Men i verkligheten existerar kriminalisering endast på papperet, eftersom detta lagrum nästan aldrig tillämpas. Detta konstaterar och noterar utskottet i sitt betänkande blott och bart som ett faktum. Enligt min mening är det en något lättvindig hantering. Naturligare är, om man nu inte vill avskaffa lagrummet, att man kräver en effektivare tillämpning, oavsett vad man tycker om frågan om en total kriminalisering. Om man passivt accepterar att gällande rätt på det här området inte tillämpas, finns det en uppenbar risk för urholkning av allmänhetens tilltro till samhällets intresse av att bekämpa ungdomsprostitutionen. Den andra punkten gäller brottsoffrens ställning över huvud taget. Beträffande brottsoffren konstaterar utskottet att det finns ett behov av ett bredare grepp, alltså inte bara den självklara — enligt min uppfattning helt självklara — rätten till ett juridiskt biträde. Men något bredare grepp tas inte. Enligt min mening är detta att beklaga. Utskottet nöjer sig med att utgå — jag betonar utgå — ifrån att brottsofferfrågorna kommer att aktualiseras i framtiden. Men själv demonstrerar man inte någon offensiv anda.

Den tredje punkten som jag vill ta upp är själva rättegången i sexualbrottmålen. Det gäller särskilt förhör med barn som har blivit utsatta för sexualbrott och framför allt barns närvaro i domstol. Utskottets beskrivning förefaller alltför positiv. Min egen uppfattning är att barn hörs i domstol i betydligt större omfattning än vad utskottet påstår. Ibland utsätts barn t.o.m. för nya förhör i hovrätten. Det här är naturligtvis ett problem med många aspekter. Jag inskränker mig här till att kallt konstatera att rättsväsendet är i skriande behov av en straffprocessuell utredningsmodell som både effektivt och skonsamt kan säkra barns berättelse i utredningar och vid rättegångar. Förhoppningsvis kommer den pågående översynen av rättegångsbalken att leda till ett sådant resultat. Herr talman! Jag har inte något särskilt yrkande, men jag har känt ett oavvisligt behov av att framföra dessa synpunkter för kammarens kännedom.

Herr talman! Först vad gäller frågan om juridiskt biträde skall samma regler som i andra sammanhang även tillämpas när det är fråga om sexualbrott. När denna fråga behandlades 1984 gjorde utskottet ett uttalande som också gavs regeringen till känna. Utskottet sade då att ”frågan huruvida regleringen bör ges en generell giltighet och omfatta t.ex. även fall av andra våldsbrott och annan brottslighet” måste undersökas. Regeringen har sedan givit rättskommittén i uppdrag att titta på hithörande frågor. Bengt Harding Olson sade att utskottet har behandlat frågan om förförelse av ungdom alltför lättvindigt.

Utskottet behandlar inte frågorna lättvindigt utan har tagit allvarligt både på frågan om juridiskt biträde och bestämmelserna om förförelse av ungdom.
Herr talman! Man kan alltid diskutera vad som är lättvindigt eller inte. Jag vidhåller bestämt att utskottets uttalande inte är tillräckligt kraftfullt. När regeln i brottsbalken 6:10 kom till ansåg, förmodar jag, både utredningen, utskottet och riksdagen att den här lagen var möjlig att tillämpa. Något annat hade varit orimligt. Härefter har det egentligen inte gjorts några allvarliga försök att tillämpa lagen. Dessutom underskattas något effekten av polisens åtgärder och andra rättsliga åtgärder för att avskräcka från denna trafik. Den rimliga slutsatsen måste bli att lagen, som den nu existerar beträffande ungdomsprostitution, skall ges en rimlig chans att tillämpas i praktiken. Om det visar sig att detta är omöjligt skall lagen upphävas eller förändras. Det är min bestämda mening att man under den period som lagen tillämpas kommer att erhålla värdefull kunskap, som kan ha stor betydelse vid den fortsatta behandlingen av frågan om den totala kriminaliseringen av prostitutionen. Jag vill avslutningsvis säga att det enligt min uppfattning är en oacceptabel dubbelmoral att ha lagar som inte tillämpas. Det skadar tilltron till hela vårt rättssystem.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte i vad mån detta kan föranleda kritik av utskottets ställningstagande. I betänkandet står det att utskottet vill ”framhålla betydelsen av en skärpt respekt för bestämmelsens efterlevnad; den avskräckande effekt som polisens brottsspanande verksamhet har på gatuprostitutionen bör inte underskattas”. I slutklämmen skriver utskottet: Detta är ett bestämt uttalande från utskottet, och jag förstår inte riktigt den kritik som har riktats mot utskottets behandling av frågan.
Herr talman! Det viktigaste i frågan om ungdomsprostitution är inte kritiken och åt vilket håll den riktas. Det viktigaste är situationen i samhället i dag, och den är jag missnöjd med.

Herr talman! Jag begärde ordet för att yrka bifall till det yrkande som Inga Lantz lade fram här i kammaren. Det fångar på ett bra sätt den problematik och den misär som döljer sig bakom hela den människoförnedrande prostitutionen. Det är säkert helt korrekt att en kriminalisering av kunderna inte löser alla problem. Det är i och för sig det vanligaste argumentet mot saker och ting som man ogillar, att man talar om att de inte löser alla problem. Det kanske också är riktigt att en kriminalisering av kunderna skulle försvåra sociala insatser, men därom lär vi inte veta särskilt mycket. Riksdagen har inte alltid, vilket Margareta Persson på ett utomordentligt sätt exemplifierade här, väjt för åtgärder bara för att det kan vara svårt att uppdaga det som sker eller för att det kriminella sker bakom den stängda dörren. Det vore förskräckande om inte den lagstiftande församlingen, riksdagen, tror på lagars normativa betydelse. Nog finns det fog för att tro att en kriminalisering skulle få i varje fall vissa kategorier av kunder att avstå från könshandeln. Herr talman! Jag vill vidare understryka hur nödvändigt det är att försöka dika ut alla de träsk där prostitutionen frodas. Det är inget tvivel om att drogbruk kan leda till prostitution, och den enorma mängd pornografialster som vräks över människor påverkar och drar naturligtvis ner respekten för medmänniskors integritet. Jag har många gånger funderat över hur barn och ungdom påverkas — jag är säker på att de påverkas — av att se den könsexponering och sexbrutalitet som finns på bilder och förstasidor så gott som överallt i samhället. Herr talman! Det har nu och då talats om frizoner även i sexuella sammanhang. Jag tycker att man skulle få frizoner så att barn, ungdom och vi alla slapp att överallt se den förnedring som pornografin visar upp och den sexuella förvillelse som pornografin säkert skapar. Herr talman! Jag vill också få sagt att den s.k. sexuella frigörelse som så många hejade fram, i synnerhet under 1960-talet, onekligen skapade förutsättningar och underlag för den sexuella relativism som mycket väl kan leda ut i prostitution. Jag tycker faktiskt att åtskilliga välpolerade opinionsbildare och stilbildare bär en del av ansvaret för att sexhandeln blivit så vanlig. Det s.k. Malmöprojektet var lyckat; det har omtalats av många. Det är inte rimligt att ställa sociala insatser mot en kriminalisering. Herr talman! Jag tycker att det i allra högsta grad är angeläget med både-och.